Herr talman! Jag måste tillstå att det för mig känns allmänt motbjudande att tala för högre skatter, särskilt som jag är av den uppfattningen att vi med en annorlunda förd politik tvärtom skulle ha möjlighet att genomföra en sänkt beskattning. Men det finns onekligen undantagsområden, där denna min allmänna inställning inte gäller och där det kan vara mindre omotiverat — eller t.o.m. väl motiverat — med höjda skatter, även om man vore i ett sådant läge att man kunde sänka andra skatter. Det är dessa undantagsområden som dagens diskussion kommer att handla om. Från mittenpartiernas sida har föreslagits en höjning av spritoch vinbeskattningen som går något längre än den höjning regeringen föreslår. Det finns motiv för ett sådant steg. itär gäller inga självklara regler, och det finns inga absoluta sanningar. Det är väl också därför som utskottets majoritet har använt ett i sådana här sammanhang ovanligt uttryckssätt för att beskriva samtliga framlagda förslag, trots att meningarna varit delade i utskottet. Sålunda skriver utskottet bl.a. följande: » Utskottet vill rent allmänt uttrycka sin förståelse för de tankegångar som ligger bakom de här redovisade förslagen och samtidigt konstatera att det knappast föreligger några principiella motsättningar mellan dem — — —.» Vi har anledning att uttala ett tack för den förståelsen. Att beskattningsinstrumentet har stor betydelse då det gäller att främja nykterhetspolitiska intressen torde vara obestridligt. Men för att beskattningen skall fylla någon verklig funktion fordras det inte bara att den följer med i den allmänna prisutvecklingen. För att kunna dämpa efterfrågan måste beskattningen också anpassas till inkomstutvecklingen, och den av oss föreslagna 15-procentiga skattehöjningen förefaller därför mera motiverad än herr Strängs höjning. Även beträffande tobaksbeskattningen är utgångspunkterna desamma som för beskattningen av sprit och vin. Det borde vara tillräckligt belagt att det föreligger ett samband mellan tobaksrökning och förekomsten av vissa sjukdomar. I ett sådant läge är det helt otillfredsställande att beskattningen ligger stilla medan både priser och inkomster stiger. Sambandet med de skilda riskerna motiverar tvärtom att man med beskattningens hjälp söker ytterligare begränsa konsumtionen. Varje sådan åtgärd bidrar inte endast till att minska cancerfrekvensen; den torde också ha ur hälsosynpunkt mycket betydelsefulla andra effekter. Till dem räknar jag bland annat en allmän förbättring av konditionen — inte minst viktigt i det stillasittande liv som vi så mycket lever i bilar och framför TV apparater. Till sist några ord om reservationen 2. Samtliga ledamöter i utskottet har förordat att tobaksbeskattningen i dess helhet bör bli föremål för förnyade överväganden. Det är bra. Men om man inom kort — det har begärts redan till höstriksdagen — skall få ett samlat grepp om tobaksbeskattningen och hur den verkar på olika cigarrettslag, kan det inte finnas något motiv för att nu göra ändringar i det gamla systemet. Enligt mitt sätt att se måste mängden tobak i cigarretterna bli avgörande för skattens höjd och inte cigarrettens yttre eller i vad mån papper och filter finns. Det måste bli mycket mindre orättvist med ett system med skatt efter mängd tobak. Då slipper man också de besvärliga tröskelproblem som alltid måste infinna sig när man har stort tilltagna :«skatteklasser. även om den nuvarande beskattningen är orimligt konstruerad anser jag att man bör vänta med småjusteringar när en mera genomgripande förändring kan vara så nära förestående. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 av herr Tistad och mig själv.

Herr talman! Vi hade för mycket länge sedan en finansminister som hette Fredrik Vilhelm Thorsson. Han hade vid något tillfälle tänkt sig införandet av ett slags accislitrar, om jag inte missminner mig. Han skulle ta ett visst pris på den första litern och sedan höja priset för varje inköpt liter undan för undan. På det sättet skulle han få ihop ven massa pengar. Han hade nämligen den uppfattningen, att varje års utgifter skulle täckas av löpande inkomster. Det var en bra finansminister. Därmed har jag inte sagt något ofördelaktigt om den nuvarande, jag vill understryka det. Under debatten om de Thorssonska accislitrarna åhörde jag en diskussion där en mycket framstående medlem av det dåvarande frisinnade partiet yttrade sig om systemet med accislitrar. Han ville inte vara med om detta, därför att han ansåg det vara ovärdigt ett demokratiskt samhälle att skattemässigt ockra på sina medborgares laster. Det var den tidens uppfattning inom det dåvarande frisinnade partiet. Förhållandena har ändrats i mycket hög grad. Vi ockrar nu, skattemässigt sett, på medborgarnas laster och vi ockrar på medborgarnas fåfänga. Det föreligger nu ett förslag om höjd spritskatt. Finansministern har ju motiverat höjningen med den allmänna utvecklingen på det ekonomiska området och har med hänsyn till denna ansett sig böra gå in för en höjning om 10 procent. Mittenpartierna har motionerat om en ytterligare höjning av 5 procent, d.v.s. sammanlagt 15 procent. Därtill kommer en nykterhetsgrupp som påyrkar en ytterligare höjning. Man vill i detta sammanhang ge uttryck för en strävan att dämpa konsumtionen, vilket också anfördes av fru Nettelbrandt som inledde denna debatt. Ja, det är väl att hoppas att konsumtionen inte dämpas alltför mycket, ty då minskar ju också inkomsterna. Emellertid kan jag inte finna att det i det nu aktuella fallet väsentligen föreligger några ideella motiv till bakgrund för vare sig den ena eller den andra ståndpunkten. Finansministerns höjningsförslag är stort, mittenpartiernas är större och nykterhetsgruppens är allra störst. När jag har gjort mitt ställningstagande i denna fråga har jag funnit att jag skulle kunna beteckna mig som ganska neutral. Jag kommer att biträda den linje, som ligger i mitten, nämligen om en 15 procentig höjning. Jag ber följaktligen, herr talman, att helt kort få yrka bifall till den vid förevarande betänkande fogade reservationen nr 3.

Herr talman! Det betänkande från bevillningsutskottet, som vi nu behandlar, innefattar utskottets ställningstagande till propositionen nr 12 till årets riksdag samt i anledning därav väckta motioner. I propositionen föreslås höjning av skatten på vissa rusdrycker med 10 procent, vilket vid ett genomförande skulle innebära att priserna på dessa varor anpassas till den allmänna konsumtionsprisnivån. Jag anser inte att denna höjning är tillräcklig med hänsyn till det bekymmersamma läge vi nu befinner oss i med en ständigt ökande alkoholkonsumtion. Tillsammans med några medmotionärer har jag därför i motion II:595 yrkat på en större höjning av spritskatten, nämligen med 8 öre i stället för i propositionen föreslagna 4 öre per volymprocent. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet i sitt betänkande, även om det avstyrkt motionen, i sitt allmänna resonemang givit klart uttryck för att det är medvetet om lägets allvar. Vi har kommit fram till olika slutsatser om vad som nu skall göras, men nödvändigheten av en genomgripande översyn av vår alkoholpolitik lyser klart igenom utskottets motiveringar. Vi vet ju också att en sådan kommer att företas så snart den alkoholpolitiska kommittén är färdig med sin utredning och har framlagt sina förslag. Vår motivering för en större höjning av spritskatten var dels en allmän rädsla för den konsumtionsökning som skett och sker, dels vår mening att den allmänna löneutvecklingen på ett bättre sätt bör slå igenom på spritpriserna är vad en anpassning till konsumentprisin dex utgör. Anledningen till att vi valde att utöver propositionens förslag endast föreslå höjning av spritpriserna var att man genom en större skillnad i priset på starkare och svagare drycker skulle kunna åstadkomma en mera markerad övergång till de alkoholsvaga dryckerna. Det var således rent nykterhetspolitiska överväganden som för mig var avgörande vid utformningen av motion II: 595, som är likalydande med motion I: 648. Det var för mig inte fråga om ett fiskaliskt intresse att skaffa stater ökade inkomster. Nykterhetsrörelsen har med tillfredsställelse noterat att vi sedan några år tillbaka har behandlat alkoholbeskattningen som ett uteslutande nykterhetspolitiskt instrument. Också den kungl propositionen bygger på denna regel och även om jag inte anser att utformningen av själva beskattningen är riktig kan jag inte acceptera att vi nu skulle frångå den regeln. Jag kan således inte biträda reservation nr 3 av mittenpartierna, vilken son bekant skall möjliggöra ett eventuell genomförande av deras budgetalternativ. Deras förslag är dessutom utforma så att det medför samma höjning på vir och sprit. Också i det avseendet skiljer den sig från det nykterhetspolitiska ställningstagande jag anser man bör göra. Herr talman! Med dessa kortfattade motiveringar vill jag således yrka bifall till reservation nr 1 av herrar Tage Johansson och Wärnberg.

Herr talman! Det förslag som regeringen framlagt om ett återställande av relationen mellan priset på sprit och vin samt ökningen av levnadskostnadsindex borde normalt inte ha gett någon anledning till en politisk strid. Men det anständighetskrav som nu ställs på alla politiska partier som föreslår höjningar av statens utgifter, nämligen att också föreslå besparingar eller inkomstförstärkning, har tvingat folkpartiet och centerpartiet att föreslå en betydande höjning av den totala skattenivån. Mittenpartierna har bl.a. föreslagit en ganska kraftig höjning av försvarskostnaderna, höjda anslag till u-hjälpen och en mindre höjning av barnbidraget. För att få budgeten att hjälpligt balansera måste dessa partier låna mer än finansministern föreslår och därutöver föreslå skattehöjningar med ytterligare 300 miljoner kronor. Vi har sedan länge en princip för beskattningen i vårt land, nämligen att skatten skall betalas efter bärkraft. Denna idé kommer bäst till uttryck i den progressiva direkta beskattningen. Genom sitt förslag hävdar nu folkpartiet och centerpartiet att konsumenterna av sprit och tobak har större kapacitet att betala en skattehöjning på ytterligare 300 miljoner än de människor som inte konsumerar dessa varor. I upplysningens syfte borde ni redovisa inför kammaren vilka sakskäl ni har för denna uppfattning att konsumenter av sprit och tobak med normala inkomster skulle besitta en dylik ökad skatteförmåga. Finansministern har inte angett några nykterhetspolitiska motiv för höjningen. Det gör inte heller utskottsmajoriteten. Men vi kan ha en viss förståelse för att det möjligen kan ha någon liten nykterhetspolitisk effekt i att höja spritpriserna. Både i reservation nr 1 och från mittenpartierna har dock detta motiv angetts. Att den ytterligare höjning på fem procent som mittenpartierna föreslår skulle förbättra ett dåligt nykterhetstillstånd har de icke lyckats bevisa. Centerpartiets och folkpartiets förslag är alltså betingat av rent samhällsekonomiska skäl och det förutsätter inte någon starkare sänkning av konsumtionsnivån för sprit. Utskottet hävdar som sitt argument mot en ytterligare höjning att vi bör avvakta betänkandet från den alkoholpolitiska utredningen innan några nya åtgärder vidtas. För att ytterligare förstärka budgeten föreslår mittenpartierna en höjning av tobaksskatten med två öre på cigarretter och motsvarande på övriga produkter. Dessa partier räknar med att denna skattehöjning skall ge 220 miljoner kronor i ökade inkomster. Motivet för höjningen är dels att folkhälsan skall förbättras, om konsumtionen sjunker på grund av skattehöjningen, och dels att det behövs en ökning av statsinkomsterna. Men den storlek på skatteintäktens höjning som folkpartiet och centerpartiet räknat med, nämligen 220 miljoner kronor, förutsätter en ökad förbrukning av tobak — och då uppfylls ej kraven på en förbättrad folkhälsa. Den statistik som föreligger om ut vecklingen av tobaksskatten ger klara besked på den punkten. Från år 1965 till år 1966, när priserna var lika, ökade skatten med 128,7 miljoner kronor. Från år 1966 till år 1967 — det år då skatten höjdes med 2 öre per cigarrett — bley skatteökningen bara 10 miljoner kronor i förhållande till föregående år eller totalt 138,3 miljoner kronor. Om förslaget genomförs, stannar skatteökningen långt under beräknade 220 miljoner kronor. Riksdagen beslutade år 1967 på förslag av bevillningsutskottet att hemställa hos finansministern om en översyn av beskattningen av s.k. superlånga cigarretter. Denna cigarrettyp hade under förra delen av år 1967 börjat saluföras. Nu föreslår utskottet att vi skall bifalla finansministerns förslag om en ökning av antalet viktgrupper för cigarretter från två till fem, vilket leder till en rättvisare beskattning av cigarretterna. Den «<föreslagna <viktgrupperingen kommer inte att medföra någon skattehöjning på de cigarretter av normal längd som har filtermunstycke. Den firma som nu saluför superlånga cigarretter använder som sitt främsta säljargument att köparen tjänar tre cigarretter på varje paket. Det är denna lägre skattebetalning som utskottet genom sitt förslag vill avskaffa. Fru Nettelbrandt och herr Tistad yrkar i sin reservation 2 att denna nya gruppering ej skall införas. Samtidigt har dessa reservanter i reservation 3 samma yrkande som utskottet. Fru Nettelbrandt bör i klärhetens intresse tala om för kammaren vilken åsikt hon egentligen företräder. I vissa motioner om avslag på den föreslagna viktgrupperingen har det angivits att skälet för detta förslag från finansministern är att det skulle gynna Svenska Tobaks AB gentemot dess konkurrenter. Detta är inte något sanningsenligt argument. Det förhåller sig så att Tobaksbolaget som statligt bolag har varit lojalt mot det av riksdagen fattade beslutet om en utredning. Företaget skulle ha kunnat tillverka en superlång cigarrett och börjat försäljningen i september månad 1967 men avstod från detta i avvaktan på riksdagens ställningstagande. Med hänvisning till bl.a. dessa argument och till utskottets motiveringar i övrigt yrkar jag, herr talman, bifall till bevillningsutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Herr Engkvist talade om att mittenreservationen inte kunde fylla de anspråk som han hade på tillgodoseende av de nykterhetspolitiska motiven, beroende på att vi i vår reservation har med en höjning såväl på vinet som på spriten. Även om jag vill tillstå att herr Engkvist är betydligt mer sakkunnig än jag i dessa frågor, tror jag att det inom sakkunskapen föreligger mycket delade meningar när det gäller om man skall gå fram på den ena vägen eller på den andra med en effekt på båda slagen. Jag känner i varje fall till många sakkunniga som bestämt har uttalat sig i den riktningen att det s.k. vinfylleriet är väl så allvarligt och att vinet, lika väl som det kan vara en väg att lämna det svårare fylleriet, kan vara en inkörsport till det. Jag tror inte att man kan yttra sig med någon bestämdhet på den punkten. Jag vidhåller alltså att det finns mycket starka nykterhetspolitiska skäl bakom mittenreservationen. Herr Kristenson sade att vi sedan länge i vårt land har som princip att skatten skall uttas efter bärkraft. Man kan verkligen sätta ett stort frågetecken när det gäller huruvida vi har lyckats nå upp till denna princip. Jag vet att den fortfarande är en helig princip, men det är en sak som vi kan lämna åt sidan i dag. Om jag minns rätt har herr Sträns vid ett flertal tillfällen uttalat sig ungefär i den riktningen att den direkta beskattningen numera har nått en sådanr höjd att man inte längre kan ta ut så mycket den vägen utan måste gå den indirekta beskattningens väg. Vi har också upplevt höjningar av den indirekta beskattningen, omsättningsskatten och jag vill fråga herr Kristenson. om han anser att det strider mera emot principen om skatt efter bärkraft att höja skatten på just dessa bestämda varuslag — sprit, vin och tobak — än att göra det generellt på nödvändighetsartiklar av olika slag. Det kan väl inte riktigt hänga ihop med tidigare gjorda ståndpunktstaganden. Sedan vill jag också fråga, om herr. Kristenson vill bestrida att beskatiningsinstrumentet över huvud taget har någon nykterhetspolitisk effekt. Det är inte mer än fem år sedan regeringen 1 en proposition, väckte förslaget om skattehöjning »under hänvisning till rusdrycksbeskattningens nykterhetspolitiska effekt». Finansministern underströk alltså att skattehöjningen hade en sådan betydelse. Det har varierat från gång till gång hur man velat motivera, skatten. Jag skall be att få återkomma till just den punkten, som är central.
Herr talman! Det kan vara riktigt som fru Nettelbrandt säger att det finns: olika meningar om vinkonsumtionen och skatten på vin.

Jag vill tillfoga något, som jag förut sagt, när det gäller reservation nr 3 och mittenpartiernas ståndpunktstagande, där de så att säga vill specialdesti nera inkomsterna från spritskatten för att därmed betala ett högre u-landsbidrag. Detta vänder jag mig emot och anser att man inte på det sättet skall gå ifrån de nykterhetspolitiska aspekterna när det gäller alkoholbeskattningen.

Herr talman! Fru Nettelbrandt funlerade över om idén om skatt efter bärsraft har förverkligats. Hon åberopade finansministerns ord att det på den direkta beskattningens väg inte går alt komma mycket längre. Där kan vi kanske i stort sett vara överens, men vad jag åsyftade var att fru Nettelbrandt inför kammaren skulle redovisa, varför just konsumenterna av sprit och tobak har den större skattekraften jämfört med andra grupper, när folkpartiet och centerpartiet vill ha in ytterligare 300 miljoner till statskassan. Omsättningsskatten drabbar ju alla lika, oavsett om man super eller inte. Jag tycker att det är ett mycket farligt förslag att vilja motivera den rent fiskala höjningen av spritoch tobaksskatten med de nya utgifter som folkpartiet och centerpartiet föreslår till försvaret, u-hjälpen och barnbidragen. Folk skulle då kunna sitta ute i sina stugor och säga: Nu super jag ihop till försvaret, nu super jag ihop till barnbidrag, nu super jag så att vi kan ge mer pengar till u-hjälpen. Jag tycker att alla dessa tre, i övrigt angelägna behov, inte mår så värst bra av att få en sådan reklam omkring sig. En höjning av spritskatten har möjligen vid ett enda tillfälle från finansminister Strängs sida motiverats från nykterhetspolitiska synpunkter. I andra fall har finansministern i sina förslag antingen velat återställa prisrelationerna eller höja skatten av rent fiskaliska skäl. Nu säger vi inom utskottsmajoriteten, att vi inte vill vara med om en höjning av Sspritskatten av nykterhetspolitiska skäl, eftersom det finns en alkoholpoli tisk utredning som arbetar för närvarande och som kommer att föreslå de åtgärder som den finner lämpliga, eventuellt att höja skatten eller andra åtgärder som skall förbättra nykterhetsläget.

Herr talman! Först några ord till herr Engkvist. När vi inte har någon egentlig kunskap om hur detta fungerar, säger herr Engkvist, då är det fel att göra som mittenpartierna föreslår och rätt att göra som han och några andra föreslår. Han säger detta trots att det som vi har föreslagit i fråga om själva principen faktiskt överensstämmer med vad finansministern har föreslagit. Det brister tyvärr en hel del i logiken härvidlag, herr Engkvist. Jag vill inte säga att den metod som herr Engkvist tror på är felaktig, men eftersom vi ingenting vet är inte den ena metoden mera rätt än den andra. I likhet med herr Kristenson vänder sig herr Engkvist mot att man här använder en högre beskattning för att betala en högre u-hjälp. Herr Kristenson tog till litet mera drastiska formuleringar och talade om att man super ihop till barnbidrag och till u-hjälp. Jag skulle vilja fråga herr Kristenson: Hur verkar nu den skattehöjning som finansministern själv har föreslagit? Finansministerns förslag beräknas ge en inkomstökning på cirka 200 miljoner kronor. Säger då socialdemokraterna i propagandan ute på sina möten: Nu mina vänner skall ni se till att ni super ihop till driften av grundskolor? Denna uppgår till ungefär 210 miljoner, vilken summa stämmer ganska bra med de höjda spritinkomsterna. Väljer man möjligen i stället att säga till vederbörande: Nu skall ni supa ihop till vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder för handikappade? Dessa kostar 195 miljoner, och även denna summa stämmer ganska bra. Jag skulle vilja fråga, när vi fått denna typ av specialdestinationer för de olika intäkterna i vår budget. Jag hade för mig — och finansministern kanske kan vitsorda detta att vi icke arbetade med någon form av specialdestinationer annat än för vissa begränsade undantag. Tyvärr kommer vi inte ens med en höjning av dessa skatter som vi föreslagit att kunna få ned konsumtionen till en sådan nivå att den medför väsentligt mindre inkomster. Tyvärr får höjningen inte denna effekt. även om konsumtionen skulle gå så långt ned att höjningen direkt skulle betyda en stor intäktsminskning, skulle det på längre sikt innebära minskade utgifter inom nykterhetsarbetet. Detta är ingen obetydlig faktor.

Herr talman! Det kan inte vara fru Nettelbrandt alldeles obekant att vi sedan rätt många år tillbaka här i landet officiellt för en nykterhetspolitik som syftar till att föra över konsumtionen till de svagare dryckerna. Systembolagen har fört en annonskampanj som man kanske kan diskutera, men avsikten har hela tiden varit att försöka få över konsumtionen till de svagare dryckerna. Vårt förslag utgör ett led i denna strävan.

Herr talman! Från denna talarstol yttrar fru Nettelbrandt att det på de socialdemokratiska partimötena sägs att »vi skall supa ihop till grundskolor». Jag har inte hört detta och jag vet inte heller om någon annan partivän har hört eller använt denna argumentering. Så skall man inte argumentera. Finansministern och utskottsmajoriteten har till skillnad från folkpartiet och centerpartiet angivit att den föreslagna höjningen med 10 procent enbart motiveras med ett återställande av relationen mellan spritpris och levnadskostnadsutveckling. Något annat argument anförs inte. Men i mittenpartiernas reservation och motioner har angivits att en höjning är motiverad med hänsyn till det statsfinansiella behovet. Jag har redan hört folk säga att folkpartiets och centerpartiets förslag innebär att vi skall supa ihop till bl.a. de anslagsökningar som de nu föreslår. I mitt första anförande frågade jag fru Nettelbrandt hur hon skall ställa sig vid röstningen. Hon har yrkat bifall till både reservation 2 och reservation 3. I dessa båda reservationer framförs olika uppfattningar om hur många viktgrupper som skall finnas för cigarrettbeskattningen. Det skulle vara klargörande om fru Nettelbrandt ville tala om hur hon ämnar lösa det problemet för sig.

Herr talman! Denna debatt har kanske blivit något snedvriden. För att anknyta något till vad som nyss sagts beträffande skattebärkraften är det ju en väsentlig skillnad mellan de direkta och de indirekta skatterna. För de indirekta skatterna på sprit rör det sig om frivillig konsumtion, och därmed skatt, medan den direkta beskattningen träffar alla. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, såsom en av dem som undertecknat fyrpartimotionen II:595, lika lydande med motion nr 1: 648, vari föreslås en skattehöjning på starkspriten med 20 procent i stället för med 10 procent som finansministern föreslagit. Jag skall be att få anföra några principiella synpunkter med särskilt sikte även på framtiden. Finansministern har inte låtit sig hejdas av den parlamentariska problematik, som väl kan anses ligga i att alkoholbeskattningen liksom alkoholpoliti ken i stort utreds inom den Lindholmska: kommittén... Han föreslår alltså höjning av skatten på alla rusdrycker utom starköl. Och däri gör han rätt. Jag vill först uttala den bestämda förhoppningen att alla: problem kring alkoholbeskattningen som = alkoholpolitiskt instrument noggrant genomgås av den alkoholpolitiska kommittén. Jag tänker närmast på vikten av en mera nyanserad bild åv hur denna beskattning verkar på konsumtionen av olika drycker. och på olika befolkningsgrupper. Vidare bör förslag utarbetas om hur riksdagens prövning av skatteförslag på detta område skall kunna ske i en från 'parlamentariska utgångspunkter fullt acceptabel ordning och samtidigt under förhållanden, som kan förhindra hamstringsköp från den dag, då ett skatteförslag framläggs, till den dag då förslaget godkännes av riksdagen respektive den erforderliga författningsändringen träder i kraft. Nu till några principiella synpunkter .i. all korthet. Vi har väckt en motion om en större skattehöjning på starkspriten än på vinerna för att klart markera även vårt intresse av att få till stånd en. viss. omstrukturering av alkoholkonsumtionen från starksprit till lättare alkoholdrycker. Detta är i försäljningsavsnittet den alkoholpolitik, som har förts här i landet sedan 1954.

En sannolikt växande majoritet torde vara överens om att det är starkspriten som alltjämt är den tunga delen av alkoholproblemet — detta då uppfattat som ett problem om sociala :skadeverkningar på grund av alkoholmissbruk. Skadeverkningar upp kommer, inte minst bland ungdomen, genom missbruk av även andra alkoholdrycker än starksprit. Men jag går inte in på dessa spörsmål nu — fru Nettelbrandt berörde dem — utan för ett resonemang om den ur social synpunkt mest belastande delen av alkoholkonsumtionen. Alkoholproblemet i här antydd mening har i sin tur, i stället för att minska i betydelse, alltjämt en långt större omfattning — mätt i frekvenserna av sociala skadeverkningar och antalet kända personer med alkoholproblem — än t.ex. narkotikaproblemet. Den jämförelsen får givetvis inte uppfattas som ett bagatelliserande av narkotikamissbruket. Ytterligare en synpunkt av mer principiell natur är följande. På begäran av Nykterhetsrörelsens landsförbund har mätningar verkställts av den allmänna opinionens inställning till användningen av skatteinstrumentet som ett av flera medel i alkoholpolitiken. Även om resultatet av denna un dersökning — liksom av alla andra opinionsundersökningar — måste be dömas med största försiktighet och inte kan ge mer än på sin höjd en antydan om en tendens, vågar jag ändå i mycket koncentrerad form återge det huvudsakliga mätresultatet. Vederbörande undersökningsorgan skriver härom: Det finns en starkare dragning i opinionen till förmån för prishöjningar på sprit i takt med den allmänna prisnivån eller ännu större år 1967 än 1963. Jämförelseprocenten är 952 för år 1967 och 42 för år 1963.

Därmed är inte sagt att man lika allmänt accepterar prismedlet, om det gäller att pressa tillbaka den totala alkoholkonsumtionen. Här föreligger åter spörsmål som vi hoppas att den alkoholpolitiska utredningen skall medverka till att lösa, t.ex. frågan hur den s.k. substitutionseffekten påverkar den totala konsumtionen av olika alkoholdrycker. Hur skall beskattningen — om Pprispolitiska åtgärder sätts in — av de olika dryckerna lämpligen varieras för att man med alkoholförsäljningen skall åstadkomma, som det heter i rusdrycksförsäljningsförordningen, så liten skada som möjligt? Skall berusningseffekten, alkoholstyrkan eller något slags framräknat index på de olika alkoholdryckernas sociala skadeeffekter användas som bedömningsgrund vid skattesatsernas bestämmande? Frågan har fått aktualitet genom den senaste tidens ogynnsamma erfarenheter av konsumtionen av mellanöl, starköl och vin bland vissa grupper av ungdom. Nykterhetsrörelsens landsförbund har i skrivelse den 25 januari 1967 hos den alkoholpolitiska utredningen föreslagit, att en rad vetenskapliga statistiska undersökningar skall verkställas angående alkoholkonsumtionens samband med ekonomiska faktorer. Jag skall inte närmare gå in på arten av dessa undersökningar men dock konstatera, att det bl.a. rör sig om vissa tidsseriestudier, såsom beräkning av spritskattehöjningarnas effekt på alkoholmissbrukets storlek, t.ex. på fylleriet. Vidare avses s.k. tvärsnittsstudier beträffande priskänsligheten för olika alkoholdrycker i olika inkomstklasser, i olika åldersgrupper och i olika alkoholvanegrupper. Slutligen avser man självfallet att undersökningarna även skall omfatta frågan om konstruktionen av beskattningsmodeller med olika alternativ på de grundvalar, som man kan få fram på nu antydda vägar.

Ställningstagandet i frågan på vilken nivå den tolerabla alkoholkonsumtionen bör ligga är ju alkoholpolitik i särskild mening. Det förefaller nu också som om det fanns goda utsikter att få dessa undersökningar genomförda. Den fyrpartimotion som jag berört, d.v.s. motionsparet I: 648 och II: 595, och andra motioner i anknytning till föreliggande proposition aktualiserar frågan om man lämpligen skall utgå från prisutvecklingen, som finansministern gjort i sin proposition, eller från löneutvecklingen eller köpkraftens förändring, då man företar prisjusteringar betingade av ekonomiska förändringar i samhället. Finansministern åberopar i varje fall inte något nykterhetspolitiskt motiv till skattehöjningen i denna proposition. Är en anpassning av alkoholpriserna enbart till den allmänna konsumtionsprisnivån den åtgärd, som i dagens läge är »motiverad», för att använda finansministerns lakoniska uttryck? Finansministern har ju för några år sedan — jag har åtminstone fått det bestämda intrycket -— bundit sig för att alkoholpriserna inte skall höjas annat än av nykterhetspolitiska skäl. Man kan konstatera att lönehöjningarna varit större än de allmänna varuprisökningar, som finansministern lagt till grund för sin bedömning, och löneutvecklingen ger väl dock en bättre bild av den ekonomiska verklighetens förändring än vad prisutvecklingen gör. ställdas kontantlöner före skatt — och det är väl detsamma som konsumtionsförmågan eller köpkraften — med 10,8 procent mellan 1965 och 1966; mellan 1966 och 1967 beräknas denna lönesumma ha ökat med 7,8 procent, och mellan 1967 och 1968 anser sig konjunkturinstitutet kunna räkna med nära 7 procents ökning. Tar man utvecklingen av den genomsnittliga timförtjänsten inom samtliga industrigrupper och gör samma antagande för utvecklingen under 1968, kommer man fram till en total ökning av lönesumman för perioden 1966—1968, som är ännu större än de angivna procentsatserna ger vid handen. Nå, då kan man ju säga att denna utveckling ger en standardhöjning, som alltså kommer folket till godo. Det är i och för sig utmärkt, men denna standardhöjning ger då också utrymme för en höjd starkspritkonsumtion. Totalkonsumtionen av starksprit tenderar för närvarande att öka, och den fortsatta standardstegringen kommer då att öka även denna konsumtion ytterligare. Jag tror att det råder stor enighet om det olyckliga i en sådan utveckling.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

Herr talman! Är det lämpligt att en ledamot av en utredning under pågående utredningsarbete agerar utanför utredningslokalen i det ärende som utredningen har att utreda? Jag vill peka på denna frågeställning eftersom den har aktualiserats i tidigare sammanhang och eftersom mitt agerande i den nu pågående riksdagsbehandlingen av proposition nr 12 kan tänkas bli ifrågasatt av någon.

Härmed har jag inte på något sätt velat tumma på den gamla praxis som säger att vad som sker i utredningslokalen, det stannar där till den dag då betänkandet och förslagen skall överlämnas till uppdragsgivaren. Efter denna inledning, herr talman, och med en påminnelse om den motion som jag tillsammans med herr Häbinette i första kammaren har väckt övergår jag till sakfrågan. Finansministern motiverar skattehöjningen på sprit och vin endast med skälet att priset skall anpassas till den nuvarande allmänna konsumentprisnivån. I och för sig har jag förståelse för detta, då en generell prishöjning har en hämmande inverkan på den totala konsumtionen. Erfarenheterna från de gångna åren sedan riksdagsbeslutet 1958, då skattepålägget mer än tidigare anpassades efter alkoholstyrkan, talar emellertid klart och entydigt för att vi skall fortsätta på den inslagna vägen. Visst kan man med fog hänvisa till att alkoholpolitiska utredningen skall närmare studera prisinstrumentets roll, men såvitt jag kan bedöma kommer det trots allt att dröja ganska många år innan finansministern i den då sittande regeringen kan framlägga förslag till en alkoholpolitisk reform på grundval av utredningens betänkande och de synpuakter som framkommer under det tämligen tidsödande remissförfarandet. Under de gångna åren har visserligen vinets andel av alkoholkonsumtionen sakta men säkert ökat på starkspritens bekostnad — och jag hoppas och förmodar att den trenden fortsätter — men styrningen av konsumtionen över till svagare drycker kunde ske snabbare. Jag är besviken över att inte finansministern har utnyttjat detta tillfälle. Vad beträffar diskussionen här i kammaren om skadeverkningarna av vin kan väl sägas att varje missbruk av alkohol kan leda till skadeverkningar, vilket även gäller en regelbunden och stor vinkonsumtion. Professor Goldberg vid institutionen för teoretisk alkoholforskning vid karolinska institutet har emellertid redovisat forskningsresultat som bekräftar att spriten har en starkare och långvarigare påverkan på alla organ än vinet — även om man bortser från skillnaden i alkoholstyrkan. Det innebär att den som byter ut spriten mot vin utsätter sig för mindre risker, och det är detta som är väsentligt. I motionsparet I: 176 och II: 237 har vi föreslagit att den nuvarande beskattningen av vin skall behållas. Vad beträffar sprit har vi i syfte att främja konsumtionen av alkoholsvagare drycker föreslagit en något större skatteökning än den som förordas i propositionen. Vad säger då utskottet om detta? Ja, utskottet uttrycker rent allmänt förståelse för tankegångarna i samtliga motioner, såvitt jag har kunnat se, men längre vill utskottet inte gå med hänvisning till den pågående utredningen och den igångsatta försöksverksamheten. Jag ber att få citera ur utskottsutlå tandet: »Förutsättningen för att denna verksamhet skall kunna ge några erfarenheter av värde är självfallet att den kan studeras i jämförelse med de traditionella nykterhetspolitiska åtgärderna.» Så skriver alltså utskottet. Men jag vill då påpeka att försöksverksamheten inte har sådan karaktär, att ett större prisgap mellan de starka och svagare dryckerna kan nämnvärt påverka utredningens bedömningar. Tvärtom skulle ett större prisgap nu öka erfarenhetsmängden. Herr talman! När jag yrkar bifall till motionsparet I:176 och II:237 inser jag att propositionen dock har de största utsikterna att vinna riksdagens bifall. Med hänsyn till den förmodade utgången vill jag uttala förhoppningen, att systembolaget inte bara fortsätter att på olika sätt propagera för lättare och mer hyfsade dryckesvanor utan att det också intensifierar denna propaganda. Propagandan har utformats mycket skickligt och enligt min mening även varit väl avvägd, men mer kan göras. Jag vill peka på åtminstone en åtgärd. Systembolagets propaganda för mildare dryckesvanor inleddes 1957 med att två speciella vinbutiker inrättades i Stockholm samt en i Malmö och en i Tierp. Såvitt jag vet för dessa butiker en relativt tynande tillvaro. Visserligen har de under årens lopp blivit alltmer kända särskilt för gruppen vinkännare och de kunder som låter smaken och inte berusningseffekten påverka inköpen. Folk i allmänhet tycks emellertid inte känna till existensen av särskilda vinbutiker där sortimentet tillfredsställer alla smakriktningar och där försäljningspersonalen i sanning äger varukännedom. Att man dessutom i lugn och ro kan göra sitt inköp av olika viner utan otåligt muttrande inköpare bakom sig i kön ökar tillfredsställelsen ytterligare. Är det inte märkligt att det är bara inom en kategori av den svenska detaljhandelns butiker som Övriga kunder reagerar, om man med försäljarna vill diskutera sitt konsumtions val? Det gäller just systembolagets butiker. — I en vinbutik skulle man väl för övrigt kunna tänka sig att pröva självbetjäningsprincipen, dock inte av rationaliseringsskäl utan för att ge kunden större möjligheter att studera sortimentet. Herr talman! Även om jag antagligen chockerar många kan jag inte underlåta att avslutningsvis peka på möjligheten att just när det gäller vin tillämpa avsmakningsprincipen. Över huvud taget kan mycket mer göras för att sprida information om vinbutikerna, och det kan också ytterligare informeras om och propageras för lättare och mer hyf .sade dryckesvanor.

Herr talman! Generell varubeskattning har obestridligen den konsekvensen att beskattningen drabbar medborgarna i omvänd proportion till bärkraften. Detta konstaterande är viktigt även om det gäller i och för sig umbärliga varor. Då vi för vår del avstått från att yrka avslag på det föreliggande regeringsförslaget beror detta främst på finansministerns motivering, nämligen att höjningen av vinoch spritpriserna i stort sett håller sig inom ramen för den stegring av den allmänna konsumentprisnivån som ägt rum sedan priserna senast justerades. Om detta argument accepteras innebär det bara att de ifrågavarande varorna inte i första hand anses böra bli relativt billigare. För min del anser jag att vad som i första hand borde göras relativt billigare är de tunga, oumbärliga livsmedlen. Det kan exempelvis ske genom en minskning eller ett helt slopande av skatten på mjölk, smör och margarin. Detta innebär inte att jag ger ett finger åt mittenpartiernas skattepolitiska resonemang i den partimotion de väckt i ämnet. Den borgerliga skattepolitiken är helt oacceptabel. Den innebär en ökning av konsumtionsbeskattningen — den mest orättvisa av alla beskattningar — och i stället en minskad beskattning av företag och högre inkomsttagare. Jag kanske får tillfälle att återkomma till den frågan i nästa skattepolitiska debatt. Avsikten med den borgerliga skattepolitiken framträder klar och tydlig också i den motion det här gäller. I denna debatt framskymtar på olika sätt de nykterhetspolitiska aspekterna på alkoholbeskattningen. Det talas t.ex. om .beskattningens konsumtionsdämpande effekt. Liksom herr Vigelsbo tror jag emellertid inte mycket på den effekten, annat än rent tillfälligt efter en prishöjning. Även författarna till motionsparet I:648 och II:595 talar om att nykterhetstillståndet under en följd av år fortlöpande har försämrats — alltså trots de höga spritskatterna. Vad som däremot mycket litet eller inte alls har framkommit i debatten tycker jag är att bekämpandet av alkoholmissbruket, d.v.s. alkoholismen, kräver helt andra åtgärder än skärpt beskattning. Det är sålunda fortfarande vanligt att man slänger in människor i en polisfinka i stället för att ge dem vård. Tillståndet på detta vårdområde, alltså vården av alkoholsjuka, är högst otillfredsställande — ja, miserabelt — och frågan är hur länge vi kan stå till svars med att anslå så otillräckliga medel i kampen mot denna sjukdom med de medicinska och inte minst sociala konsekvenser den har. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att studera motionen av herr Engkvist m.fl. Den är ännu inte tryckt, och jag har inte lyckats uppbringa den. Men om han och hans medmotionärer med »kraftigare samhällsåtgärder» — som det står i utskottets referat av motionen — för att komma till rätta med alkoholskadorna avser väsentligt större vårdresurser och mera pengar för upplysningsverksamhet inte minst i massmedia, så är jag helt ense med motionärerna. Jag skulle inte ha något emot att alla de 200 miljoner som skattehöjningen ger användes för sådana ändamål. Det pågår för närvarande en alkoholpolitisk utredning, och den tycker jag verkligen är angelägen. Den skall bland annat söka fastställa alkoholbeskattningens alkoholpolitiska betydelse. Om utredningen går in för att helt förutsättningslöst, alltså utan skattefinansiella sidoblickar, granska detta problemkomplex kan vi kanske få ett förslag innebärande en helt annan satsning på hittills rätt undanskymda åtgärder inom samhällets nykterhetspolitik. Men innan vi får tillfälle att göra en sådan bedömning är det ganska meningslöst att tvista om huruvida vi genom en eller annan differens i beskattningen av starksprit respektive vin kan påverka alkoholkonsumtionens struktur och dess totala omfattning. Man rör sig här enligt mitt förmenande med förmodanden i fråga om orsak och verkan utan att se dessa frågor i sammanhang jämväl med andra faktorer än en eller annan prisjustering på olika alkoholsorter. Det står emellertid helt klart att den nuvarande spritbeskattningen inte förmått bemästra det tilltagande alkoholmissbruket. Därför måste andra medel till. Med hänsyn härtill, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall endast uppehålla mig vid en enda fråga som delvis har berörts tidigare i debatten. Det gäller principerna för beskattningen av cigarretter. i fjol begärde rörande en omläggning av denna beskattning, föranledd av att allt längre cigarretter kommit ut i marknaden. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att påpeka att jag finner utskottets uttalande på s. 14 i utlåtandet något egendomligt. Det heter: » Utskottet vill först uttala sin tillfredsställelse med att den förväntade utredningen så snabbt kommit till stånd men samtidigt beklaga att utredningens resultat inte kunnat läggas till grund för lagstiftning.» Den vänliga klapp på axeln som finansministern får för att utredningen snabbt kommit till stånd är säkerligen väl motiverad. Däremot är det mindre tillfredsställande att kontrollstyrelsen presenterat ett resultat som inte gick att lägga till grund för en ändrad beskattning. Snabbheten är jag alltså fullt nöjd med, men varken departementschefen, bevillningsutskottet eller jag är nöjda med resultatet. De principer som för närvarande gäller för beskattningen av cigarretter är inte tillfredsställande. Både finansministern och bevillningsutskottet påpekar att det behövs en ny utredning, vars resultat bör läggas fram för höstriksdagen. Detta bör kunna ske. Betänkandet från den gamla utredningen och remissyttrandena finns, och det torde inte vara så svårt att med utgångspunkt därifrån komma fram till en vettig beskattning, som enligt min mening måste bli en beskattning av nettovikten, d.v.s. av mängden tobak i cigarretterna. Man har åberopat praktiska svårigheter, men de är i varje fall inte värre än att England kan tillämpa denna princip. Då borde vi också kunna klara saken. En sådan beskattning skulle också ha åtskilliga andra fördelar. Vi ligger bl.a. ganska långt nere på skalan då det gäller att utnyttja filtret i cigarretterna, och detta beror säkerligen till stor del på den beskattningsform vi för närvarande har. I likhet med departementschefen och bevillningsutskottet tror jag att det där för är nödvändigt att vid höstriksdagen ändra på principerna för denna beskattning. Liksom de som avgivit reservationen 2 undrar jag varför man nu under vårriksdagen skall göra den ändring som departementschefen föreslagit och som bevillningsutskottet tillstyrkt. Skulle vi inte under ännu ett halvår kunna hanka oss fram med de principer vi har i stället för att för några få månader ändra dessa viktklasser och sedan anta nya principer för beskattningen? — Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 2, som innebär att vi skall bibehålla den nuvarande principen med två viktklasser, beräknade enligt bruttovikt, för den tid som åtgår innan vi kan införa en ny princip, nämligen med nettoviktberäkning av tobaken i cigarretterna. Detta yrkande innebär ingalunda att jag inte samtidigt kan yrka bifall till reservationen 3, även om det föreföll herr Kristenson något egendomligt att göra så. Den ena reservationen gäller en ändring av principerna för beskattningen av cigarretter medan den andra gäller tobaksskattens höjd. även om riksdagen — vilket jag tyvärr finner ganska troligt — avslår reservationen 2, är jag beredd att yrka på den högre beskattning av tobaken som föreslås i reservationen 3. Jag yrkar därför bifall även till reservationen 3.
Herr talman! De flesta inläggen i dag har ju varit föredömligt korta och koncentrerade och det mesta som kan sägas i ärendet är redan sagt. Jag vill dock göra några kommentarer till debatten. Låt mig först ta upp några uttryck som fru Nettelbrandt använde. Hon sade att skattepolitiken har stor betydelse i nykterhetspolitiken, och det är vi medvetna om. Vi har allesammans denna uppfattning, och vi har anpassat beskattningen av spritdryckerna med hänsyn härtill. Men man kommer ju inte ifrån vissa avvägningar, som kan vara ganska besvärliga, och för att illustrera detta skall jag referera vad herr Vigelsbo sade i början av sitt anförande. Herr Vigelsbo gav oss en påminnelse om att en av mina många företrädare i ämbetet, finansminister Thorsson, som var en mycket klok man — jag vill till alla delar understryka detta omdöme — hade tänkt sig att införa en »accisliter». En och annan av kammarens ledamöter kanske funderade över vad det egentligen var för något. Ja, Thorsson resonerade på följande sätt. Så länge man i vårt land har de konsumtionsvanor som man har — och det var den enkle mannens konsumtionsvanor som härmed åsyftades — skulle det vara riktigt att göra den första litern billig. Thorsson betraktade detta såsom en social politik i hanteringen av spritdryckerna. Det är påfallande hur denna tanke än i dag lever kvar bland folkpensionärerna. På offentliga möten händer det ofta att folkpensionärer kommer fram och frågar mig om jag inte kan ta upp den gamla tanken att låta dem köpa en billig liter varje månad. Jag har inte vågat mig på detta, och jag tror inte heller att jag skulle få gehör i riksdagen för något sådant. Företeelsen torde emellertid vara ett uttryck för att det hos många gamla människor finns ett behov av att då och då dricka ett glas. Eftersom de fattiga har svårigheter med att betala vad detta kostar har de sett det som rimligt att genomföra denna åtgärd. Thorsson, som kände det enkla folket, träffade rätt när han ville ge medborgarna chansen till en billig liter per månad. Jag vill inte göra gällande att detta resonemang direkt har påverkat mig. När jag framlagt mina förslag till riksdagen har jag gjort det med en nykterhetspolitisk motivering. Jag vill säga till herr Wiklund i Stockholm att jag har presenterat denna motivering i finansplanen, varför jag ansett det vara onö digt att upprepa den i propositionen nr 12. Gör man en anpassning av priset på en vara till den allmänna prisutvecklingen, är detta en deklaration av att man inte vill att den skall vara relativt sett billigare än andra varor, och det är en uteslutande nykterhetspolitisk motivering som ligger bakom. Skatten är för närvarande hög, vilket ingen kan bestrida. Det kostar i runt tal fyra kronor att framställa och till konsumenterna distribuera en liter, d.v.s. 100 centiliter, rent brännvin. Det förslag som jag lagt på riksdagens bord innebär att man lägger en skatt på 39 kronor till detta och saluför produkten för ett pris av 43 kronor 25 öre. Mittenpartiernas förslag innebär att denna 39-kronorsskatt skulle höjas till 41 kronor, och herr Engkvists förslag innebär att den skulle höjas till 43 kronor. Men vem som helst måste väl erkänna att det är något alldeles specifikt med denna beskattning. Den har ingen motsvarighet någon annanstans. Den enda motiveringen är den nykterhetspolitiska. Jag föreställer mig att det för åtskilliga av kammarens ledamöter är något av en chock när jag presenterar dessa siffror. Det är alltså vad vi tar ut i skatt av den enkle mannen som köper en liter brännvin. Varan är lagligen tillåten — ingen kan bestrida detta. Och skulle vi komma på idén att bestrida det tror jag inte läget skulle bli bättre, eftersom all erfarenhet visar att länder som prövat totalförbudet snarare råkat in i en situation med mer be .svärande problem när det gäller kon .sumtionen och alkoholskadorna än de länder som tolererar bruket och konsumtionen. Jag har försökt känna mig fram till hur långt man kan gå, och vid de senaste justeringarna har vi följt regeln om anpassningen till andra prisstegringar. Man håller då konsumtionen ungefär konstant. Jag är medveten om :att även ifall — vilket jag hoppas — riksdagen godtar propositionen blir det en viss nedgång i konsumtionen under de första månaderna, kanske fram till juli månad. Sedan anpassar sig konsumtionen så småningom och vi får volymmässigt samma konsumtion som vi haft hittills innevarande år. Men vi har ett något högre pris och det får naturligtvis också en viss skattepolitisk effekt — det kan jag inte förneka. Om man emellertid går längre på prisstegringens väg får det konsekvensen att man får ned totalkonsumtionen, att nedgången i konsumtionen varar litet längre och att det tar litet längre tid innan anpassningen till priset har skett. Jag är alldeles övertygad om detta och därför är det enligt min mening fel att räkna med någon skattemässig vinst på en höjning som ligger över den som föreslås i propositionen. Vi har studerat detta ganska noga och jag är ganska säker på att jag har rätt. En synpunkt som inte kommit fram i debatten är att en dylik nedgång i totalkonsumtionen representerar en nedgång hos brukarna men inte hos missbrukarna. Det är väl 90 procent av svenska folket som brukar alkohol. De kan tycka att det nu är så dyrt att de skär ned sin konsumtion något. Många kan säga så — och det är väl bra — men jag ser inte varenda en som använder varan såsom en presumtiv missbrukare och en som går sin undergång till mötes. Då vore det ju dystert för vårt gamla land. Om man går för långt med prisstegringar får man en nedgång totalt sett hos brukarna, medan däremot den arma man eller kvinna som har råkat i John Finkelmans armar betalar vad det än är fråga om. Han eller hon låter följaktligen i en dylik situation spriten gå före allt annat och familjen sätts i efterhand. Man får inte glömma bort det när man ensidigt framhåller att dessa vanor endast kan ändras på det enkla sättet att man höjer priserna och skatten. Det finns ett land som prövade detta i början på 1950-talet, nämligen Norge. Där kunde man konstatera — jag var socialminister på den tiden och hade många överläggningar med min norske kollega — en del underliga förhållanden. Människorna började bränna själva ute i skogsbygderna och på landsbygden. Folk skaffade sig substitut för den vara som var för dyr. Det faktum som den norska regeringen och den norske socialministern ställdes inför — utifrån rent nykterhetspolitiska bedömningar — var att de tvingades ta tillbaka den sista prisstegringen, ty det förekom oarter som man inte kunde acceptera. Man tvingades följaktligen av nykterhetspolitiska skäl att sänka priset, därför att man hade tagit i för hårt. — Jag har velat nämna detta såsom en förklaring till Kungl. Maj:ts proposition. Vi har försökt göra en avstämning, som förefaller mig ganska riktig. I och med att de nykterhetspolitiska motiveringarna har fått vara vägledande för vilka prishöjningar regeringen har föreslagit kan man inte som fru Nettelbrandt göra gällande att dessa pengar användes för en specifik uppgift eller för att täcka en specifik kostnad. Däremot inför folkparti och centerparti detta år en ny argumentation; de vill nämligen klart och tydligt specialdestinera en del av spritprisstegringen till u-hjälpen. På denna punkt delar jag Valter Kristensons uppfattning. Det är att göra u-hjälpen en otjänst, om man menar att de extra prispåslagen skall gå till den. Man inbillar sig att man får inkomster, men jag tror att det blir ett slag i luften. Det enda resultatet blir att man i den offentliga debatten har hängt ut denna anknytning mellan sprit och u-hjälp. Det är en olycklig hopkoppling, som u-hjälpens ärliga förespråkare inte egentligen har någonting till övers för. Jag har inte velat ge mig på de variationer som herr Engkvist har efterlyst i sin motion. Visst är väl hans inställning riktig — när vi för några år sedan gjorde en omstöpning av alkoholbeskattningen tog sig samma uppfattning uttryck i Kungl. Maj:ts proposition genom förslaget att dessa varor skulle beskattas efter alkoholhalten — men vi har nu tillsatt den stora alkoholpolitiska kommittén för att utreda frågan på så mycket av objektivt statistiskt material som den kan skaffa fram. Jag skulle störa kommitténs ritningar och beräkningar, om jag gjorde förskjutningar i den nuvarande beskattningen. Det har jag därför inte gjort. Jag tror att det är riktigt att vi försöker komma över till de mindre alhoholstarka dryckerna i konsumtionen, men jag är inte absolut säker på att man i de typiska vindrickarländerna har mindre alkoholskador — för att använda detta uttryck — än man har i länder med andra konsumtionsvanor. Jag kan emellertid hålla med om att alkoholvanorna hos oss säkerligen visar en övervikt för starkspritkonsumtionen. Detta är den svåra uppgiften för den alkoholpolitiska kommittén. Man kan prata hur mycket som helst om saken, men har man någon erfarenhet av det svenska folkets konsumtionsvanor på detta område, kommer man aldrig ifrån att den starka spriten i form av det vanliga svenska brännvinet, som är så dominant, tillhör den enkle mannens konsumtionsvanor.

Vi har vissa vedertagna konsumtionsvanor. Man kan arbeta på lång sikt för att förändra dem, men i dag är den hårda beskattningen av brännvinet en hård beskattning av den enkle mannens konsumtionsvanor, och en lättnad för vinet är en lättnad för den bättre ställde mannens konsumtionsvanor. Spela inte teater och tro något annat; så är det i dag! Därför har den alkoholpolitiska kommittén att göra den svåra avvägningen och kompromissen att förena denna synpunkt med vad vi har framför oss som en arbetsmodell, nämligen en övergång till de lättare dryckerna på bekostnad av de starkare dryckerna. Herr talman! Jag berömde de föregående talarnas koncentration, och jag skall sluta nu. Jag ville bara framföra ett par synpunkter som kunde berika debatten och som jag tyckte inte kommit fram tidigare.

Herr talman! Jag fäste mig vid herr Strängs påstående att förslaget i propositionen har nykterhetspolitiskt syfte. Visserligen kan finansministern säga det här från talarstolen, men det framgår inte av propositionen nr 12 och såvitt jag vet inte heller av finansplanen. Jag skulle gärna vilja veta var det står. Sedan måste jag beklaga det resonemang som herr Sträng förde om brännvinets roll för den, som finansministern uttryckte det, enkle mannen. Herr Sträng talade om en person som kommer hem och är våt, frusen och trött och menade att där måste det till en snaps för att vederbörande skulle komma på fötter igen. Ett sådant resonemang från landets finansminister är beklagligt. — Herr Sträng säger att man inte kan tänka sig att bjuda denne »enkle man» rödvin. Jag vill då fråga: Vad bjuder man folk i andra länder, där starkspritkonsumtionen inte är så stor? Jo, där dricker man mera vin och mera öl, trots att man väl där också ibland är frusen och trött. Finansministerns resonemang härvidlag håller inte. Och under alla förhållanden kommer i varje fall jag att för söka agera för att dryckesvanorna skall bli mer hyfsade också hos — som herr Sträng säger — den enkle mannen.

Herr talman! Även jag har förgäves letat i finansplanen efter den nykterhetspolitiska motiveringen. Jag tycker det hade varit riktigt om propositionen framlagts med en klar sådan motivering, men den finns som sagt inte angiven vare sig i propositionen eller i finansplanen, såvitt jag har kunnat finna. Vi skall emellertid inte tvista om det — det är ju av mindre vikt när finansministern dock här muntligen klart deklarerat sin uppfattning om det nykterhetspolitiska motivet, och det är vi tacksamma för. Att alkoholpriserna inte skulle påverka även missbrukarna är tills vidare bara en tro och ett påstående. Jag räknar dock med att det mycket tydligt — genom de forskningar, som den alkoholpolitiska utredningen håller på med — skall klaras ut hur det verkligen förhåller sig med denna sak. även missbrukarnas konsumtionsutrymme måste ju nämligen minska, om priserna på alkohol ökar och tillgången på denna vara sålunda försvåras, men jag ställer gärna frågan här öppen, så länge utredning pågår. Jag har här likväl en lång serie av uppgifter från större delen av världens länder till belysning av problemet om alkoholtillgångens inverkan i stort. Det gäller antalet döda i skrumplever per 100 000 personer jämfört med konsumtionen av alkohol, omräknad i liter 100 procent per invånare. Det framgår av denna sammanställning klart och tydligt att där alkoholkonsumtionen, mätt på detta sätt, är störst och alkoholen sannolikt billigast, är frekvensen av denna sjukdom också vanligast. Andra belägg för detta samband finns också. Jag tycker att vi dock tills vidare inte här skall tvista om denna fråga. Vi skall i stället försöka få den ordentligt klarlagd på nytt genom de undersökningar, som den alkoholpolitiska utredningen gör.

Herr talman! Enligt min mening är detta en trosfråga, kanske en av våra mera svårbedömbara och svåråtkomliga. Vi behöver inte diskutera behovet av en sänkt spritkonsumtion i detta land. Detta behov är oerhört stort, men tyvärr förefaller det som om intresset för att verkligen komma till rätta med problemet är ringa. Jag har aldrig hyst den uppfattningen att vi genom en höjning av spritpriserna skulle kunna lösa ett så stort problem som det föreliggande. Under de år jag tillhört riksdagen har jag i motioner yrkat avslag på föreslagna höjningar av spritpriset. Enbart det faktum att man godvilligt betalar 39 kronor i skatt för en liter sprit visar att det inte är möjligt att komma till rätta med spritproblemet genom att höja spritskatterna ytterligare. Jag har inte motionerat i år, därför att jag har resignerat inför dem, vilka anser att spritens värde är så stort att de kan godta en ytterligare höjning. Men ännu en gång vill jag påpeka att när jag nu går mot en höjning av spritpriset sker detta av sociala skäl. Ingen skall tro att den som missbrukar sprit avhålles från spritmissbruk enbart genom en höjning av skatten. Ytterst blir det familjen som drabbas. Och den börda familjen får bära redan genom att ha en alkoholmissbrukare är tillräckligt stor. Samtidigt skulle jag vilja säga att jag har en avvikande mening i fråga om vinkonsumtionen i detta land. Den stora olyckan är att vi har propagerat för ökad vinförbrukning och sagt att starkspriten är farlig. Jag vågar hävda att vinkonsumtionen ur tillvänjningssynpunkt är den farligaste, ty dagens ungdom anser det inte vara så riskabelt att använda vin. Däremot reagerar den mot starksprit när sådan serveras. Jag tror därför att vi på detta område måste tänka om. Jag vet att man i vinkonsumtionsländerna brottas med ett alkoholproblem som måhända är större än vårt. Jag har som sagt fått resignera när det gäller att undergräva tron på prishöjningar som ett verksamt medel mot alkoholmissbruk, men jag vill framföra en vädjan till finansministern. Om vi i dag genomför en höjning av spritpriserna ber jag att finansministern söker finna en form för förbud mot den s.k. representationsspriten. Detta gäller den representation, som stat, landsting, kommuner och enskilda företag och organisationer har, varigenom samhället, d.v.s. skattebetalarna, får bekosta den spritkonsumtion som äger rum. Likaså anser jag det orimligt att vi skall ha kvar möjligheten att köpa billig skattefri sprit på flygplan, båtar m.m. Det märkliga inträffar nu att personer som måhända här i riksdagen har varit med om att genomföra höjningar av spritpriserna tillhör dem som inte vet hur mycket de skall få med sig när de t.ex. lämnar flygplanet på Arlanda. Det är upprörande att se att man så litet tänker på att i praktisk handling omsätta det syfte som man i riksdagen har förutsatt skulle uppnås.

Jag har, herr talman, velat göra denna deklaration. Man måste resignera inför den inställning som riksdagen har haft vid varje tillfälle då skattehöjningar på sprit har diskuterats, men jag tror att vi måste tillgripa andra åtgärder för att komma till rätta med spritmissbruket i vårt land. Vi måste överge tron på spritskattens konsum tionsdämpande effekt och övergå till att vidta mer realistiska åtgärder. Nykterhetstillståndet i vårt land är så allvarligt att sådana åtgärder snabbt måste vidtagas.

Herr talman! Mitt anförande skall också bli mycket koncentrerat. Jag hade haft föga anledning att ta till orda, om inte finansministern för en stund sedan hade fört samma argumentation som andra socialdemokratiska talare tidigare i debatten har använt och som gjort ett mycket dåligt intryck på mig. Argumentationen går ut på att regeringen och dess anhängare säger till oss: Jaså, ni vill att människor skall dricka och röka ihop till förbättrade barnbidrag, till bättre u-landsstöd och till försvarskostnaderna. Ja, så säger man! Bakom sådana argument ligger naturligtvis en förhoppning att många människor skall bli vreda på folkpartiet och centerpartiet som har föreslagit något sådant. Att denna argumentation gjorde ett dåligt intryck på mig beror emellertid, herr talman, inte främst på att den är mycket dålig demagogi.

Detta vore precis lika befogat — eller rättare sagt lika obefogat — som den argumentation som socialdemokraterna nu har använt mot oss. De spritoch tobaksskatter som regeringen föreslår går givetvis direkt in i budgeten precis som de som vi har föreslagit. Lika litet som de flesta andra statsinkomster låter de sig hänföras till den ena eller den andra utgiftsposten. Men, som sagt, det är ändå inte det här felet med den socialdemokratiska argumentationen som jag särskilt fäst mig vid, utan det är själva den värdering som ligger bakom den. Jag anser alltså inte att man sakligt kan ställa mot varandra å ena sidan de inkomstförstärkningar för det allmänna som vi föreslagit och som riksdagen i dag diskuterar — möjligheterna för en opposition att pröva olika alternativ är självfallet begränsade — och å andra sidan de förbättringar av t.ex. barnbidragen som vi också föreslagit.

Herr talman! Jag tror visst att en del människor kan bli missnöjda. Jag förstår naturligtvis också, att vår position kan vara förenad med en del politiska nackdelar. Men jag accepterar dessa nackdelar. Jag gör det därför att de etappmål på områden, som vi anser att regeringen försummat eller inte i tillräcklig grad beaktat, är så värdefulla, att en strävan att uppnå dem och att väcka förståelse hos den allmänna opinionen för det berättigade i att uppnå dem måste fullföljas, även om det skulle medföra vissa politiska nackdelar.

Herr talman! Jag begärde ordet för att få tillfälle att svara på ett par frågor, som herr Kristenson ställde till mig och som jag inte fick tid att besvara under de korta repliker som tidigare stod till mitt förfogande. Herr Kristenson frågade bl a., hur det går ihop att hålla på såväl reservationen nr 2 som reservationen nr 3. Jag tror att herr Hamrin i Kalmar tillräckligt har utvecklat den saken, jag hade emellertid tyvärr inte tillfälle att höra herr Hamrins hela anförande och jag vill därför gärna, eftersom frågorna ställts till mig och upprepats, ändå säga någonting om dem. Herr Kristenson har nog läst dessa reservationer litet för dåligt, eftersom han finner dem oförenliga. Den ena reservationen gäller en generell höjning vid bibehållandet av nuvarande system. Den andra reservationen gäller en förändring av den art för tobaksbeskattningen — märk väl herr Kristenson: den art — som föreslås i propositionen. Det betyder att man petar på själva systemets konstruktion, och det anser jag inte vara nödvändigt när vi nu, kanhända inom kort, har att vänta förslag till en ändring som löser hela problemet. Även om herr Kristenson är ledamot av det statliga tobaksbolagets styrelse vill jag uppmana honom: Använd inte sådana uttryck som att det statliga tobaksbolaget varit lojalt och inte ändrat sin produktion. Menar herr Kristenson därmed — det är väl den enda logiska slutsats man kan dra — att privata företag på området har handlat illojalt? De har ju handlat fullt lagligt med utgångspunkt från gällande bestämmelser. Men bestämmelserna har varit ofullkomliga, det vill jag gärna hålla med herr Kristenson om. Säg i stället att det statliga företaget inte har brytt sig om att anpassa produktionen efter gällande, mindre lyckade regler, eftersom man förmodligen har levt säker i förvissningen att Herren alltid hjälper de sina. Herr Kristenson har också frågat hur jag kan motivera en skattebelastning som inte överensstämmer med skatteförmågan — det gäller nu spritbeskattningen. Ja, fråga inte mig, herr Kristenson! Fråga finansministern! Det finns. nämligen ett sådant förslag i hans proposition, och har han inte nykterhetspolitisk motivering för det, så är det verkligen inte motiverat — det håller jag med herr Kristenson om. Skillnaden mellan finansministerns förslag och mittens förslag är inte en artskill-- nad, utan en gradskillnad. Dessutom finns det en skillnad just i motiveringen; utan den nykterhetspolitiska motiveringen föreligger det verkligen, son herr Kristenson säger, inget skäl till ex uppläggning sådan som finansministerns. Herr Kristenson vill också göra gällande att mitten vill att man skall supa ihop till u-hjälp och barnbidrag. Det är fullständigt tokigt. Men om det skulle vara så, är det precis lika motiverat att säga till herr Kristenson att socialdemokraterna eller regeringen vill supa ihop till sysselsättningsfrämjande åtgärder för de handikappade. Men herr Kristenson tycker inte att man skall argumentera på det sättet. Nej, herr Kristenson, det tycker inte jag heller. Men gör inte det då.

Herr talman! Till den sista ärade talaren och även till herr Hamrin i Kalmar vill jag säga att det väl ändå står klart att reservationerna 2 och 3 icke är identiskt lika. I reservation 2 hemställer man att den nuvarande indelningen i viktklasser skall bibehållas. Den är underskriven av två folkpartis ter i utskottet. I reservation 3, som ytterligare två folkpartister och samtliga centerpartister i utskottet undertecknat, krävs — det har också regeringen och utskottsmajoriteten gjort att fem viktgrupper skall införas, alltså tre nya. I den ena reservationen hävdar alltså fru Nettelbrandt att det bör vara som det är, och i den andra reservationen säger hon att det bör införas tre nya viktgrupper. Det är bara denna motsatsställning jag ville visa på. Fru Nettelbrandt sade vidare att Tobaksbolaget inte var lojalt mot det beslut som riksdagen hade fattat och att det andra bolaget följde de regler som gällde. Ja, visst följde det engelska bolaget gällande regler, men bevillningsutskottet hade tidigare, under vårsessionens början, hemställt att riksdagen måtte förorda och och hos finansministern anhålla om en utredning av beskattningen av de extra långa cigarretterna. Tobaksbolaget var då lojalt mot detta utredningsyrkande och tog inte upp produktionen av superlånga cigarretter, utan lät vänta med den produktionen till dess att riksdagen tagit ställning. Såsom jag sade i mitt första anförande har Tobaksbolaget produktionsmässiga möjligheter att liksom konkurrenterna tillverka superlånga cigarretter. Jag meddelade i utskottet att Tobaksbolaget liksom andra fabriker som 'saluför cigarretter på den svenska marknaden kommer att tillhandahålla en superlång cigarrett men med en mindre diameter än cigarretterna för närvarande har. Tobaksbolaget kunde i våras ha tagit upp produktionen av superlånga cigarretter, och man hade då kunnat saluföra dessa på marknaden i september månad. Det engelska företaget saluförde däremot sina i april och inledde då också den mycket uppmärksammade reklamkampanj där det sades: Ni tjänar tre cigarretter på att övergå till denna superlånga cigarrett som är gynnad av de nuvarande skattereglerna. Vidare säger fru Nettelbrandt att det är en gradskillnad mellan regeringens och mittenpartiernas förslag. Det rör sig om, såsom jag framhållit här tidigare, totalt 300 miljoner kronor. Tycker fru Nettelbrandt verkligen att det är en gradskillnad? Det gäller 5 procent större skattebelastning på spriten och 10 procent större skattebelastning på cigarretter. Det betyder att en normalrökare, som konsumerar 20 cigarretter om dagen, får en ökad skattebelastning på ungefär 150 kronor om året enligt mittenpartiernas förslag, som fru Nettelbrandt så ivrigt argumenterar för och enligt vilket denna ökade skattebelastning skall drabba tobakskonsumenterna, liksom även en viss skattebelastning skall drabba spritkonsumenterna. Vidare påstod både herr Wedén och fru Nettelbrandt, att det är socialdemokraterna som använder argumentet att med folkpartiets och centerpartiets förslag kommer folk att i ännu högre grad än tidigare supa ihop till u-hjälp, till barnbidrag, till försvaret m.m. Det är inte vi som använder det argumentet. Jag sade i mitt första inlägg att redan nu framförs detta argument till oss ifrån de vanliga medborgarna som inte har ett direkt inflytande på politiken och på riksdagsbesluten. De säger: »Jaså, nu skall ni i riksdagen besluta att vi som super och röker skall vara med och finansiera dessa nya utgifter.> Det är just ökningen av statsinkomsterna på dessa två förstnämnda konton, som ger anledning till denna argumentation.
Herr talman! Nu har alltså ledamoten av styrelsen för det statliga tobaksbolaget talat. Jag skall inte förlänga debatten med att gå in i någon argumentation mot honom på denna punkt. Jag vill bara med anledning av att han talar så varmt för det svenska bolaget och för dess möjligheter fråga: Hur är det, herr Kristenson, kan vi påräkna ett stöd åt svenska företag beträffande chokladbeskattningen? Det finns engelska företag, som verkligen är favoriserade i jämförelse med svenska företag vid fabrikation av kex, eftersom de engelska företagen slipper chokladbeskattningen. Jag har inte hört talas om något stöd, när frågor av den typen har aktualiserats från mittenpartiernas sida, men en ändring på denna punkt kanske är att vänta. Eller kommer den om :ständigheten att det inte är fråga om några statliga kexföretag att föranleda, att herr Kristenson kommer att se annorlunda på den saken? Jag skall inte heller falla för frestelsen att närmare gå in på herr Kristensons påstående, att det nu när debatten lider mot sitt slut inte finns kvar något annat som grund för mittenpartiernas motivering än att folk ute i landet säger, att man skall supa ihop till «det och det. Men vad säger inte folk ute i landet om hur regeringen handlar i den ena eller andra frågan? Skulle vi dra fram sådant i riksdagen och göra anspråk på att det är något slags bevisföring? Det har skett en utdelning av vote Tingspropositionen och, herr Kristenson, vi kommer att rösta på reservation 2 som innebär avslag på Kungl. Maj:ts proposition såvitt avser tobaksbeskattningen. Om reservationen — tyvärr mot förmodan måste jag säga — kommer att bifallas betyder detta en annan lagtext beträffande viktklasserna än vad som föreslås av utskottet och i reservation 3. Det är riktigt att det för fullständighetens skull borde ha gjorts ett undantag härför i just reservation 2. Men jag tycker inte att herr Kristenson som själv sitter i utskottet och är medveten om den oerhörda tidspressen — utskottsbeslutet skulle tas kl. 11 en viss dag och reservationer skulle lämnas vid samma tidpunkt — skulle vilja på allvar göra affär av att det inte skett något undantag på just denna detalj.

Herr talman! Fru Nettelbrandts sista upplysning var väl ändå inte med sanningen överensstämmande. Bevillningsutskottet fattade sitt beslut på måndag och på tisdag kl. 11 gick reservationstiden ut. Så var det med den saken. Fru Nettelbrandt sade att en av ledamöterna i det statliga tobaksbolagets styrelse stått här och talat, men efter mig intogs talarstolen av en av delägarna i detta statliga bolag, eftersom fru Nettelbrandt liksom alla andra svenska medborgare ju äger företaget. Jag förstår inte heller varför hon så hastigt i sitt trängda läge då det gäller inställningen till tobaksbeskattningen började tala om kex, som ju inte alls nämns i utskottsutlåtandet. Vi får väl behandla den frågan när det utlåtandet ligger på riksdagens bord. Jag vill också upplysa fru Nettelbrandt om — vilket hon så liberal och folkpartistisk som hon är borde ha reda på — att Sverige avskaffat tobaksmonopolet. Svenska tobaks aktiebolaget är ett helt vanligt företag som konkurrerar på vanliga produktionsoch vinstvillkor med andra företag. Det finns inte längre något tobaksmonopol i vårt land, utan fru Nettelbrandt kän starta en egen tobaksfabrik, liksom vem som helst. Det går att importera och sätta vilka priser som helst bara skattesumman levereras in till staten. Allt detta är som sagt möjligt för fru Nettelbrandt och andra, ty det finns i dag inget statligt tobaksmonopol.

Herr talman! Folkpartiet har under en följd av år krävt en översyn av de skatteoch bidragsregler som medför att orimliga avbränningar sker på folkpensionärernas extrainkomster, när dessa höjs över en viss nivå. I vissa lägen kan avbränningarna t.o.m. bli större än de extrainkomster som pensionären åstadkommer med en extra arbetsinsats. Hans eller hennes ökade insats i produktionen belönas således med sänkt nettoinkomst. De påtalade effekterna beror på att följande för pensionärernas extrainkomster ogynnsamma verkningar inträffar ungefär samtidigt: 2) Folkpensionärernas extra avdrag för nedsatt skatteförmåga urholkas och upphör. | 3) Skatt börjar utgå. Redan vid låga inkomster måste kommunalskatt erläggas. Vid något högre sidoinkomster träder statsskatten till. | drabbade pensionärer. Som vi emellertid påpekade i en motion var de inte tillfredsställande. Även med den nya ordningen kommer marginalbelastningar på upp emot 100 procent sannolikt inte att kunna undgås i vissa inkomstlägen. Folkpartiet föreslog därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära förslag till nya bestämmelser rörande beskattningen av folkpensionärer i dessa här anförda avseenden. Bevillningsutskottet ställde sig enhälligt positivt till de av oss anförda synpunkterna. Utskottet framhöll bl.a. att det inte minst från rättvisesynpunkt är angeläget att i möjligaste mån undanröja de ogynnsamma verkningarna av det nuvarande bidragsoch beskattningssystemet. »Utskottet förordar därför att frågan om beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster snarast blir föremål för utredning. En tänkbar lösning, som utskottet anser böra övervägas, är att införa någon form av definitiv källskatt för folkpensionärer med sidoinkomster upp till en viss storlek. En sådan utredning kan lämpligen verkställas inom den pågående utredningen om definitiv källskatt. Med hänsyn till de speciella regler, som sedan länge gällt rörande folkpensionärernas beskattning, torde det inte möta några principiella betänkligheter att införa en definitiv källskatt för denna grupp skattskyldiga, innan en dylik reform av mer allmän räckvidd genomförts.» När denna fråga behandlades av andra kammaren ställde herr Gustafson i Göteborg en direkt fråga till utskottets socialdemokratiska talesman om detta problem: »Vill utskottets talesman bekräfta att det är hela utskottets uppfattning, att frågan om behandlingen av folkpensionärernas sidoinkomster skall brytas ut ur det stora sammanhanget och få en separat lösning så att vi kan nå fram till ett beslut utan dröjsmål?» Herr Brandt svarade att enligt utskottets. mening borde denna fråga lämpli gen utredas av den pågående utredningen om definitiv källskatt och att det inte borde möta några principiella betänkligheter att göra ett försök med denna grupp innan det sker en övergång till mer allmän definitiv källskatt. Han fortsatte: »Herr Gustafson i Göteborg frågade mig, om detta var hela utskottets mening och jag anser mig ha bemyndigande att deklarera att så är fallet. även den ledamot i utskottet som är ledamot i utredningen om definitiv källskatt är helt med på att man skall försöka åstadkomma en snabbutredning och på försök tillämpa en dylik källskatt i fråga om folkpensionärerna.» Riksdagens beslut blev också att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om skyndsam utredning av frågan om folkpensionärernas sidoinkomster, varvid särskilt bör övervägas möjligheten att införa en definitiv källskatt för folkpensionärer. Detta beslut fattades den 22 februari 1967. Vissa frågor med anknytning till detta problem behandlas av pensionsförsäkringskommittén. Vad gäller den här berörda skattefrågan har emellertid regeringen ännu inte utfärdat några tillläggsdirektiv till källskatteutredningen eller tillsatt någon annan offentlig utredning i ärendet. Jag förutsätter därför att regeringen, med hänsyn till riksdagens klara och entydiga beslut och de försäkringar som då gavs från socialdemokratiskt håll, på annat sätt är sysselsatt med att utreda frågan. Med stöd av det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framställa följande fråga: Är statsrådet villig att redogöra för hur långt det av riksdagen begärda utredningsarbetet angående beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster har utvecklats och när förslag i ärendet kommer att föreläggas riksdagen?

Herr talman! Herr Ståhl har frågat mig om jag vill medverka till sådana åtgärder från kriminalvårdsstyrelsens sida, att svårt kriminella i allmänhet och narkotikamissbrukare i synnerhet, vilka intagits för frihetsstraff, förhindras att i frihet bedriva svår brottslig verksamhet, bl.a. sådan massfabrikation av narkotika som polisen i dagarna lyckats avslöja i Stockholm. Herr Ståhls fråga anknyter till ett bestämt fall. Jag anser mig förhindrad att gå närmare in på detta och inskränker mig till att upplysa om att vad som åsyftas är ett fall av avvikande under permission. Frågan om rymningar från fångvårdsanstalt och om avvikanden som sker under permission från sådan anstalt har tidigare flera gånger diskuterats i riksdagen. I december 1963 hade jag tillfälle att i denna kammare som svar på interpellationer bl.a. av herr Ståhl ingående redovisa min syn på denna fråga. Jag vill försäkra herr Ståhl att kriminalvårdsmyndigheterna nu som tidigare ägnar oavlåtlig uppmärksamhet åt säkerhetsaspekterna. Det är så mycket mer angeläget för mig att framhålla detta som den kriminalvårdsdebatt som numera vanligen förs från helt andra utgångspunkter. Det inträffade belyser vilka svåra avvägningsproblem som man ställs inför i modern kriminalvård.
Herr talman! Det är självfallet med tillfredsställelse som jag tagit del av det svar justitieministern nu lämnat och i vilket han försäkrar att kriminalvårdsmyndigheterna ägnar oavlåtlig uppmärksamhet åt säkerhetsaspekterna. Av tonen i svaret utläser jag att justitieministern har samma inställning och vill fortsätta att följa denna fråga med uppmärksamhet. Det är ju ganska vemodigt att — som det också antydes i svaret — gång på gång behöva återkomma till dessa frågor. Jag medger emellertid att det här gäller svåra avvägningsproblem. Men det måste ändå finnas sådana fall av interneringar, där någon tveksamhet inte borde behöva råda och där man bl.a. ur samhällsskyddets synpunkt måste tillse att rymningar eller avvikelser under permission inte kan förekomma. Dessutom — och det är en av anledningarna till att jag har påtalat dessa förhållanden tidigare — tillkommer det ett mycket besvärande merarbete för polisen genom brottslig verksamhet av detta slag, ett merarbete som justitieministern känner bättre till än jag. Det är i allmänhetens ögon något ganska oefterrättligt att en intern som avviker under permission skall ha möjlighet att i Stockholm etablera en fabrik för tillverkning av narkotika och göra sig miljoninkomster av tillverkningen. Jag har som sagt med tillfredsställelse tagit del av innehållet i svaret och är övertygad om att justitieministern och jag i sak inte har några som helst delade meningar. Det är också väsentligt att både regeringen och riksdagen får tillfälle att säga till svenska folket att inte heller vi anser detta vara den form av samhällsskydd som måste tillämpas i ett pålitligt rättssamhälle som det svenska samhället bör vara.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att rymningsfrekvensen från slutna anstalter har minskat klart under de senaste åren. Däremot händer det tyvärr alltför ofta att de som fått permission inte återvänder. — Men vare sig en person blivit dömd till ett tidsbestämt straff eller till internering måste han förr eller senare slussas ut i det vanliga livet igen, och då har permissionsformen visat sig vara ett mycket värdefullt instrument.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat mig om jag anser att rationaliseringsåtgärder, som i hög grad påverkar ett helt samhälle, bör komma till stånd endast i anslutning till en bedömning av konsekvenserna för detta samhälle och i nära kontakt med kommunala och statliga myndigheter. Inskränkningar i sysselsättningen vid basföretag på orter med otillräckligt differentierat näringsliv får ofta svåra samhällsekonomiska och sociala konsekvenser. Det är därför angeläget att hänsyn tas till allmänna samhällssynpunkter när sådana åtgärder blir aktuella. Kommunala och statliga myndigheter måste informeras så tidigt som möjligt om befarade sysselsättningssvårigheter inom företagen för att man gemensamt skall kunna diskutera lämpliga lösningar, t.ex. en eventuell medverkan från samhällets sida att förebygga eller begränsa driftinskränkningar. För att bl.a. förbättra förutsättningarna i detta avseende har förhandlingar tagits upp mellan arbetsmarknadsstyrelsen och parterna på arbetsmarknaden om översyn av överenskommelserna beträffande varsel vid nedläggningar och större driftinskränkningar.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

Genom att ratificera 1949 års ILO konvention om avgiftskrävande arbetsförmedling har Sverige åtagit sig att avveckla arbetsförmedling som sker i vinstsyfte. Övergångsvis har dispens dock meddelats för sådan förmedling av bl.a. musiker och artister. I enlighet med uttalande av 1962 års riksdag har dispensmöjligheten upphört vid 1967 års utgång. Förmedling i vinstsyfte är alltså inte längre tillåten. Däremot kan förmedling av musiker och artister alltjämt bedrivas — utom av den offentliga arbetsförmedlingen av s.k. organisationsförmedlingar, som visserligen tar ut avgift för förmedlingen men inte arbetar i vinstsyfte. Tillstånd till sådan förmedling ges av arbetsmarknadsstyrelsen, som också fastställer avgiftstaxor och i övrigt har tillsyn över verksamheten. För närvarande bedrivs avgiftsbelagd - förmedling av musiker och artister av åtta sådana organisationsförmedlingar med tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen. Frågan om de lämpligaste formerna för att täcka förmedlingsbehovet i fråga om musiker och artister övervägs sedan en längre tid. Jag har goda skäl att räkna med att frågan inom den närmaste tiden skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för nu gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret, som är ganska omfångsrikt; han har ju också haft fjorton dagar att fundera på det. Jag vill emellertid något kommentera statsrådets svar. Vad som hänt är följande. För det första har Konsertbolagets artistförmedlingstillstånd upphört att gälla med utgången av 1967. För det andra har arbetsmarknadsstyrelsen meddelat Svenska musikerförbundet att dess tillstånd att bedriva förmedling indrages, om förbundet icke upphör att ta ut expeditionsavgift för kontrakiutskrivning. Det är en mycket omfattande förmedling som Svenska musikerförbundet utövar; enligt den uppgift förbundet har givit rör det sig om en förmedlingssumma av 35 miljoner kronor. Vad som nu snart återstår är alltså endast den offentliga arbetsförmedlingen. Konsertbyråutredningen ansåg år 1965 att den offentliga förmedlingen långt ifrån hade tillräckliga resurser för att tillåta ett övertagande av privatagenternas förmedlingsverksamhet. Vid förmedling av seriösa tonkonstnärer ställes enligt konsertbyråutredningen, förmedlingsorganet inför problem av stor räckvidd. De insatser, som dessa artister skall fullgöra, »måste nämligen vägas med utgångspunkt i deras konstnärliga skicklighet och lämplighet för de aktuella uppgifterna.

Jag skall inte plåga statsrådet med att efterlysa på vilket sätt han tänker sig att lösa problemet »inom den närmaste tiden», som han säger i svaret, men jag vill åter fråga: Är en tillfredsställande = artistförmedlingsverksamhet för handen under den tid — hur lång vet vi inte — som förflyter fram till dess att nya, definitiva bestämmelser kan fastställas?
Herr talman! Vid de överläggningar som vi haft i detta ärende med framför allt arbetsmarknadsstyrelsen men självfallet också med utbildningsdepartementet har två alternativ framstått som möjliga. Det ena är att den offentliga arbetsförmedlingen och dess speciella avdelning för denna förmedlingsverksamhet rustas upp — förstärkningen måste i så fall bli ganska stor. Det andra är att organisationsförmedlingarna i ökad omfattning och under arbetsmarknadsstyrelsens kontroll tar hand om verksamheten. Det senare alternativet kräver förhandlingar direkt med organisationerna, och sådana förhandlingar kommer vi att påbörja i eftermiddag.

Herr talman! Jag vill inte polemisera mot det svar som inrikesministern har givit. Det rymmer olika lösningar, men jag tycker att det framför allt pekar i den riktning i vilken frågan bör lösas. Jag vill endast påpeka att en del av de fackliga organisationer som denna sak berör vill ha till stånd en ändring på detta område och inte längre godkänner den nuvarande formen av förmedlingsverksamhet. Jag vill erinra om att i sitt remissvar över konsertbyråutredningens betänkande II, »Förmedling av tonkonstnärer», avlämnat den 12 oktober 1965, före Svar på fråga ang. möjligheterna att ta hand om personer som har eller haft för avsikt att beröva sig livet »att ingen kommersiell förmedling tillåtes verka inom området, att en statlig konsertförmedlingsbyrå görs till föremål för snabbutredning, att denna byrå snarast möjligt träder i verksamhet». Jag skulle kunna anföra flera skäl för att den internationella konventionen om kostnadsfri arbetsförmedling för alla arbetstagare även bör gälla de arbetstagare som vi nu diskuterar. Jag är däremot icke förvånad över att en högerman ställer en enkel fråga av den art som herr Nordstrandh här gjort.
Herr talman! Med herr Jansson har jag ingen lust att diskutera i detta sammanhang. De två alternativ för den framtida utformningen av förmedlingsverksamheten som inrikesministern skisserade är i och för sig övervägbara. I anledning av konsertbyråutredningens betänkande vill jag dock framhålla att man i länder där enbart statligt bedriven tonkonstnärsförmedling prövats inte har lyckats ernå en smidigt arbetande förmedlingsorganisation. Jag förutsätter och hoppas att inrikesministern vid sitt ställningstagande studerar de erfarenheter som vunnits på annat håll och drar slutsatser därav. Denna förmedling är, efter vad jag förstår, av en alldeles speciell art och löper inte efter precis samma linjer som övrig arbetsförmedling. Svar på fråga ang. möjligheterna att ta hand om personer som har eller haft för avsikt att beröva sig livet

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat om jag ämnar vidta några åtgärder för att i förebyggande syfte ta hand om personer som har eller haft för avsikt att beröva sig livet. Möjligheterna att snabbt kunna ta hand om personer i akut psykiskt kristillstånd är beroende av flera faktorer, såsom den psykiatriska vårdorganisationen, socialpsykiatrisk verksamhet med familjerådgivning och ökad upplysning om vilka hjälpmöjligheter som finns. Utbyggnaden av den psykiatriska vården är prioriterad i socialstyrelsens planering enligt riktlinjer som antagits av socialdepartementets sjukvårdsdelegation. För närvarande bedrivs psykiatrisk vård för vuxna vid ett 60-tal sjukhus eller kliniker och för barn och ungdom vid cirka 30 kliniker. Särskilda psykiatriska intagningsavdelningar med resurser för medicinsk behandling av t.ex. förgiftningstillstånd har inrättats vid regionsjukhuset i Linköping och på karolinska sjukhuset. Sådana avdelningar planeras också vid en rad lasarett, bl.a. i Varberg, Nyköping, Gällivare, Danderyd, Huddinge och Skövde. Till dessa intagningsavdelningar avser man att knyta kuratorer som direkt kan ta sig an patienternas sociala problem. Statsunderstödd <försöksverksamhet med familjerådgivning bedrivs vid ett 20-tal byråer i landet. Ett ökat intresse för förebyggande psykiatrisk verksamhet märks inom arbetslivet. Sådan verksamhet bedrivs t.ex. av statens personalvårdsnämnd, inom industrihälsovården och i samband med inskrivning av värnpliktiga. Socialstyrelsen planerar under våren 1968 en särskild utbildningsverksamhet angående mentalhygienisk upplysning. Jag vill slutligen erinra om att vid Svar på fråga ang. möjligheterna att ta hand om personer som har eller haft för avsikt att beröva sig livet Södersjukhuset sedan flera år bedrivits en försöksverksamhet för förebyggande av självmord. Resultatet av den hittillsvarande försöksverksamheten bearbetas för närvarande.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Vid riksdagens frågestunder framställs förvisso frågor av de mest skiftande slag och med olika angelägenhetsgrad. Jag har den uppfattningen, herr talman, att den fråga som jag ställt rörande hjälp åt människor som inte längre orkar leva rör en samhällsuppgift av angelägnaste slag. Det gäller ensamma, trötta och sjuka människor som behöver hjälp. TV:s Focusprogram om självmord, som sändes för drygt en vecka sedan, och de efterföljande presskommentarerna har givit oss skrämmande klara besked. Drygt 1500 människor dör för egen hand varje år i vårt land. Vi har alltså här en farsot som utsläcker 20 procent flera liv än trafiken gör. Trafikdöden är vi medvetna om. Den får rubriker, och vi satsar med all rätt massor av pengar för att försöka nedbringa trafikolyckornas antal. Döden för egen hand talar vi däremot inte om. Den skriver man inte om, utan tiger självfallet om den. Därför vet vi mycket litet om den. Naturligtvis är självmorden ett problem för en mycket större grupp människor än den som redovisas i kalla siffror. Trots standardhöjning och ökad trygghet på många områden är det uppseendeväckande många i vårt land som tar sitt eget liv. Många människor har personliga konfliktproblem långt bortom löner, skatter och standard, och en förtvivlad människa anser ibland den enda utvägen vara att för egen hand lämna denna tillvaro. Samhällets riktpunkt bör väl därför inte bara gälla människornas sociala och ekonomiska villkor utan även deras psykiska hälsa. Samhället kan inte komma ifrån sitt ansvar för dessa konfliktdrabbade människor. Vad gör man då från ansvarigt samhällspolitiskt håll för att söka åstadkomma en ändring? Socialministern hänvisar i sitt svar till pågående försöksverksamhet. Det tragiska är dock att under den tid försöksverksamheten pågår mer än 1500 människor tar livet av sig här i Sverige. Vi använder massmedia för att informera folk om de många former av bidrag som utgår. En möjlighet borde vara att ge hjälp till dessa människor via dessa informationskanaler. Vi kan väl ändå vara överens om, herr statsråd, att präster, pastorer, läkare och andra som kan hjälpa ensamma och livströtta människor i deras förtvivlade situation måste engageras. Det måste till en samhällsinsats för att komma till rätta med denna vår som någon har sagt, allvarligaste och farligaste sociala sjukdom.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Fridolfsson i Stockholm i denna fråga utan skall bara göra några korta kommentarer med anledning av ett par av hans yttranden. Herr Fridolfsson sade att det måste till samhälleliga insatser. Då vill jag be honom läsa mitt svar en gång till. Samhället har ju inte stått och står inte i dag passivt; denna fråga är tvärtom föremål för stor uppmärksamhet. Det är ju en fråga med djupa dimensioner som rör människorna inte bara i vårt land utan även i andra länder. Praktiskt taget i hela världen pågår en omfattande forskningsverksamhet på området. Litteraturen är riklig, och ämnet är föremål för internationella kongresser och utbyte av rön och erfarenheter. Målsättningen är att finna de grundläggande orsakerna till självmorden och de bästa förebyggande åtgärderna. Några allmängiltiga slutsatser som kan få praktisk tillämpning har man väl inte fått fram hittills vare sig i Sverige eller utomlands. Snarare har det visat sig alt de individuella momenten spelar en mycket stor roll i de enskilda fallen. Jag är medveten om att vi på detta som på så många andra områden inom den psykiatriska sjukvården behöver vidta ytterligare åtgärder. Så sker också. I mitt kortfattade svar har jag redovisat både de resurser vi har för närvarande och de som vi håller på att skaffa oss genom en fortsatt utbyggnad. Jag skall här inte ta upp de internationella aspekterna men vill ändå nämna att det inte förhåller sig så att Sverige toppar den internationella självmordsstatistiken. Det finns länder som redovisar högre statistiska siffror. I ett svar för några år sedan i första kammaren framhöll jag att självmordsfrekvensen visserligen har undergått en viss stegring i vårt land, men att det, om man studerar siffrorna för låt mig säga 50 år tillbaka, ändå är en relativt måttlig stegring som har ägt rum.
Herr talman! Jag har självfallet aldrig hävdat att det är samhällets skuld att människor tar livet av sig. Att använda internationella statistiska uppgifter för att bevisa att vårt land inte ligger sämre till än andra länder finner jag mindre lämpligt. Det kan man göra beträffande ekonomiska, sociala och liknande frågor; inte när. det gäller människor som lämnar denna tillvaro för egen hand. Jag tycker inte att man bör använda den debattekniken i denna fråga.
Yerr talman! Jag har icke använt någon internationell statistik här i dag. Jag har endast pekat på att problemet finns i många andra länder och framhållit att man forskar och på olika sätt strävar efter att finna adekvata metoder på området i praktiskt taget hela världen. Det är detta jag har velat slå fast. Den mänskliga aspekten bakom varje fall skall jag, herr Fridolfsson i Stockholm, inte ta upp till diskussion. Jag är medveten om att den kurativa verksamheten, kontaktverksamheten och allt som kan ske på det mänskliga planet är något utomordentligt angeläget och viktigt. Jag har också velat framhålla att problemet inte kan lösas enbart genom allmänna och generella åtgärder, utan att insatser måste göras på en rad olika områden.

Herr talman! Herr Jansson har frågat om jag är beredd att inför kammaren redogöra för departementets bedömning när det gäller kvicksilverhalten i fisk. Enligt livsmedelsstadgan får vara inte saluhållas som livsmedel, om den genom förorening kan antagas vara otjänlig till människoföda. Tillämpningen av stadgan åvilar hälsovårdsnämnderna. Råd och anvisningar meddelas nämnderna av socialoch veterinärstyrelserna, som i första hand utgår från normer som utarbetats av statens institut för folkhälsan. Institutet har — till dess att förhållandena ytterligare klarlagts — ansett att fisk med högre kvicksilverhalt än ett mg per kg bör betraktas som otjänlig till människoföda. Detta värde har legat till grund för den av socialoch veterinärstyrelserna utfärdade rekommendationen om förbud att saluhålla fisk från vissa vattenområden. Storförbrukare har även uppmanats att minska fiskkonsumtionen i de fall då fisken härrör från vatten där kvicksilver släpps ut; Det tillämpade gränsvärdet är alltså provisoriskt. Om de fortsatta undersökningarna ger anledning därtill kan man följaktligen räkna med att värdet kommer att ändras. Bedömningen av värdet bör enligt min mening även i fortsättningen göras av fackmyndigheterna: Jag vill nämna att Sverige är det första land som tillämpar ett gränsvärde för kvicksilverhalt i fisk.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret med vars innehåll jag dock inte är tillfredsställd. Jag tycker att svaret ger en alltför ofullständig bild av situationen. Att jag framställde en enkel fråga i stället för en interpellation berodde på att jag fann det så angeläget att frågan blev diskuterad medan den var aktuell. Jag vill nu ställa ytterligare ett par frågor. Var den toxikologiska utredning som gjordes förra året felräknad när det gäller kvicksilvervärden som anses skadliga? Har från departementets sida vidtagits åtgärder för att fördröja rekommendationer som statens institut för folkhälsan eller annan vetenskaplig expertis gjort? Jag ställer dessa frågor därför att jag tror att det »rensar luften» om jordbruksministern — eller låt mig i detta sammanhang säga miljöministern — ger besked huruvida det i departementet görs överväganden innan dessa nya undersökningar förs ut. Jag har lyssnat till en rad debatter i frå gan, och jag tycker det är nyttigt att det klarläggs, om det finns en benägenhet att fördröja upptäckter. Jag vill också fråga: Varför har vi i Sverige så länge utgått från japanska data? Varför gör vi inte själva en grundlig utredning, byggd enbart på svenska data? Vi måste vid det här laget ha vetenskapsmän som klarar den saken. Det pågår nu utredning. är den tillräcklig och försiggår den med utnyttjande av de bästa forskare och vetenskapsmän vi har, oberoende av om de befinner sig utanför eller innanför de institutionella organ som bär ansvaret på detta område? Jag är av den meningen att den gräns för kvicksilverhalten som statens institut för folkhälsan har dragit är för hög. Egentligen erkänner man det själv; man anser det inte vara fråga om så att säga ett hygieniskt gränsvärde utan mera -— som någon uttryckte det — om ett otjänlighetsvärde, som har tillkommit i en mycket akut situation. Stämmer inte det? Vore det inte skäl att överväga docent Palmstiernas rekommendation att stänga av ett större. antal sjöar och sedan frilista dem allteftersom man finner att kvicksilvervärdena är sådana att fisken kan förtäras utan risk för folkhälsan? Denna miljöförstöring sker ju explosionsartat, och därför måste åtgärderna sättas in i nästan samma takt.
Herr talman! Jag skall gärna svara på de ytterligare frågor som herr Jansson har ställt. Några försök att fördölja någonting eller fördröja avgörandena har absolut inte gjorts i departementen, vare sig i jordbruksdepartementet, i socialdepartementet eller i något annat departement som kan vara berört. Om herr Jansson inte tror mig på mitt ord i detta avseende, har han naturligtvis möjlig het att via konstitutionsutskottet undersöka om det jag säger är riktigt. När vi tar upp en ny fråga som denna, att undersöka om fisken med hänsyn till kvicksilverförekomst i våra sjöar är lämplig som födoämne, är det klart att vi möter svårigheter. Det är något helt nytt; ingen har försökt sig på det hittills. När man står inför en sådan pionjäruppgift är det väl förståeligt om det kan inträffa någon malör i sammanhanget. Vad har man att utgå från? Herr Jansson undrar varför man skall hålla sig enbart till japanska undersökningar. Det gör man därför att dessa avser de enda fall där det hittills har kunnat konstateras att kvicksilverförgiftning har förorsakat mycket svåra skador med dödlig utgång. Jag har tidigare i denna kammare haft tillfälle att redogöra för vad Minamatakatastrofen innebar. Av 60—70 människor som insjuknade till följd av kvicksilverförgiftning dog ungefär halva antalet. Det var verkligen en katastrof, och den föranledde att man i Japan började göra undersökningar beträffande utsläppet från en viss industri, varvid man konstaterade vissa höga kvicksilvervärden. Resultatet publicerades i japanska arbeten och kom självfallet så småningom också under ögonen på svenska forskare. Efteråt har det i en annan japansk undersökning som avsåg ett annat fall påtalats att undersökningarna för Minamata-vatten är gjorda inte, som man förut har trott, på fisk i färskt tillstånd utan på torkad vara. Man har således här i Sverige utgått från ett felaktigt förhållande. Ingen vill förneka den saken. Såvitt jag vet har de svenska forskare som varit inblandade i debatten erkänt dettå. Det var en försummelse att jag inte såg det, yttrade en professor häromdagen. Myndigheterna har naturligtvis kunnat säga att de har baserat sina åtgärder på felaktig information. Vi får emellertid observera att myndigheterna endast har haft Minamata materialet att tillgå och har handlat enligt dess indikationer. Visst kunde man efteråt ha sagt att »nu skall vi omedelbart justera gränsvärdena». Då skulle man komma ned till 0,2 mg i stället för 1 mg per kg. De som hävdar att det lägre gränsvärdet borde tillämpas utgår från att människor konsumerar fisk tre gånger i veckan. Med de utgångspunkter som statens institut för folkhälsan haft, när institutet rekommenderat konsumtion av fisk endast en gång i veckan, blir slutresultatet ungefär detsamma. Om man har grundad anledning att tro att människor efter allt som sagts om kvicksilverhalten är försiktiga i sin konsumtion av insjöfisk och nöjer sig med att äta ett mål fisk i veckan är de nuvarande reglerna således tillräckliga. Är man tveksam på den punkten och tror att informationen inte har nått ut till alla, kanske man skall överväga att avstänga även vatten där det konstaterats lägre halter än 1 mg per kg. Då skulle, som vi vet, flertaålet av de svenska sjöarna bli svartlistade. Ja, herr Jansson, detta är saker och ting som får mycket vittgående konsekvenser för många människor i detta land. Finns det då inte anledning att säga att vi, innan vi gör en korrigering, verkligen bör förvissa oss om att den korrigeringen är motiverad? Av en notis i en tidning i dag framgår att vid ett styrelsesammanträde inom statens institut för folkhälsan i går beslöt man tillkalla en särskild expertgrupp som skall penetrera dessa frågor och lägga fram förslag om förändringar anses nödvändiga. Till herr Janssons information kan jag även säga att vi direkt från departementet har vänt oss till svenska amhassaden i Tokyo och begärt att få närmare informationer om de japanska förhållandena och om vilka åtgärder som där vidtagits. Såvitt vi har kunnat finna — åtminstone av vad som hittills framkommit — har man inte ens i Ja pan, där man haft denna svåra olycka, ännu reglerat konsumtionen av fisk. Det är emellertid möjligt att vi är okunniga på den punkten, och därför har vi ansett det nödvändigt med informationer om en rad förhållanden. Vi hoppas att de ytterligare rapporter som vi kan få från Japan skall kunna bilda underlag för en bedömning av dessa frågor i framtiden. Herr Jansson undrar varför vi skall nöja oss med sådana informationer utifrån och varför vi inte i stället kan forska själva. Jag tror inte att det finns något land, herr Jansson, som har så många människor sysselsatta med att forska beträffande detta problem som vi har i Sverige. Vi har anvisat mycket pengar till denna forskning, och för närvarande pågår undersökningar av befolkningsgrupper som har särskilt hög konsumtion av kvicksilverhalig fisk; man undersöker variationerna i fiskkonsumtionen inom olika befolkningsgrupper och det pågår en rad djurexperiment. Nya värderingar av fisk från olika vatten görs oekså ständigt, och hälsovårdsnämnderna har erinrats om möjligheterna att kostnadsfritt få analyser utförda om de skickar in prov på fisk från olika vatten. Det tar tid att kartlägga alla våra fiskevatten och analysmetoden är inte enkel — den kräver att vi engagerar ganska mycket folk för denna uppgift. Jag tror likväl att detta arbete är nödvändigt. I verkligheten håller vi alltså på med att själva försöka skaffa oss ett faktaunderlag i dessa frågor som är bättre än det som står till buds utifrån. Med detta tror jag att jag har svarat på de ytterligare frågor som herr Jansson hade anledning att ställa.